Herr talman! När vi senast hade en Vietnamdebatt här i kammaren, den 18 april, väckte den debatten en del uppseende. Den väckte uppmärksamhet därför att det, såvitt jag kan finna, var första gången på bra länge som det över huvud taget förekom i den här kammaren att nägon ifrågasatte riktigheten till 100 procent av de bedömningar som regeringen har gjort när det gäller Vietnamkonflikten. Jag vill emellertid understryka att vi i den debatten var eniga om att fördöma USA:s krigföring i Vietnam, vi var eniga om att t.ex. fördöma de terrorbombningar som där äger rum. Det är mot den bakgrunden desto märkligare att se reaktionen i vissa massmedia. Jag skall faktiskt, herr talman, ägna några minuter åt att till protokollet fästa hur en tidning, regeringsorganet Aftonbladet, efteråt behandlade den här debatten för att på så sätt visa vilken journalistik som ibland förekommer inom regeringspressen. Tidningen Aftonbladet hade dagen efter debatten, den 19 april, en artikel med rubriken ”Anders Björck och Anders Wijkman, ungmoderater, som hyllade Nixons bomber över Vietnam i riksdagen”. I den här artikeln påstås det att vi ”hyllade Nixons bomber över Vietnam”, att vi ”deklarerade vår solidaritet med bombardemanget och förstörelsen av Indokina”. Där förekom benämningar som ”Nixons drängar i Sverige” och det påstods att det är dags ”att döpa om högerburen till tigerburen”. Det av herr statsministern introducerade ”burspråket” kom alltså med även i Aftonbladets ”referat”. Herr talman! Vad var det då som verkligen sades i debatten, om man följer kammarens protokoll? Jag sade exempelvis själv: ”Herr talman! Låt mig inledningsvis, för att ingen tvekan skall råda därvidlag, bara slå fast att också jag beklagar de bombningar som i dag äger rum. Jag vill också för undvikande av varje missförstånd — jag hoppas kunna bli trodd på mitt ord även av fru Dahl, som brukar misstänkliggöra det mesta — konstatera att jag har beklagat och tagit avstånd från de bombningar som äger rum i Vietnam under en lång rad av år. Det finns klart dokumenterat i de tal och artiklar som jag inte minst som ordförande i Moderata ungdomsförbundet har hållit och skrivit.” Ett annat citat: ”Självfallet — och jag trodde att det var alldeles kristallklart — delar jag den kritik som här har kommit till uttryck mot USA:s bombningar, mot de terrorbombningar som nu äger rum i Vietnam.” Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta att citera både ur mina och herr Wijkmans anföranden. Mot den bakgrunden tycker jag att det är skrämmande att konstatera vilken journalistik som tidningen Aftonbladet bedriver, och det är desto mera beklagligt som ju denna tidning är organ för den svenska arbetarrörelsen och dess styrelseord förande är medlem av denna kammare och även ordförande i Landsorganisationen. Herr talman! Det är väl emellertid naturligt att det lätt blir en hysterisk debatt kring Vietnamfrågan därför att man från regeringens sida sannerligen inte gjort någonting för att försöka nyansera och ge fakta omkring det som sker i Indokina i dag. Jag tycker att det är värt att notera att Stockholms arbetarekommun den 1 maj demonstrerade tillsammans med vpk och kfml i den här frågan. Man har ju normalt sett från socialdemokratins sida alltid berömt sig av att vara det parti som hållit ”gränsen klar mot vänster”. Detta är desto mer notabelt, herr talman, som samma arbetarekommun 1968 efter den ryska invasionen i Tjeckoslovakien vägrade att demonstrera tillsammans med de borgerliga partierna. Jag tycker att detta är tecken på en mycket, mycket klar glidning i socialdemokratins inställning till kommunisterna. Så till själva sakfrågan. Utrikesministern erkänner nu att det förekommer reguljära nordvietnamesiska förband i Sydvietnam. Det erkännandet satt emellertid långt inne, och det är sannerligen inte alla hans partivänner som har erkänt detta. Och ändå är detta ett faktum som få av de observatörer som har följt händelseutvecklingen i Vietnam har velat förneka. Jag skall bara ta ett exempel. I tidningen Expressens gårdagsnummer skriver tidningens utsände som är stationerad i Vietnam följande: ”Det är ett ofrånkomligt faktum att offensiven har förts av reguljära nordvietnamesiska förband stödda av FNL-trupper, i vissa delar av landet har FNL gjort mycket, för det mesta har FNL inte gjort något alls.

Utrikesministern talar sedan om att det är svårt att komma med fakta i den här frågan därför att det råder ett betydande mått av osäkerhet när det gäller närvaron av nordvietnamesiska förband i Sydvietnam, i Laos och i Cambodja. Herr talman, är den osäkerheten så där förfärligt stor egentligen? Jag har nyss anfört ett citat som är ganska kategoriskt. Jag frågar mig: Har inte den svenska regeringen från den svenska beskickningen i Hanoi tillfredsställande informationer om vad som händer i den här delen av världen? Någon gång måste väl mellan diktstroferna ändå komma hem rapporter som talar om vad som verkligen sker. Om inrättandet av ambassader och beskickningar löser informationsproblemen, så är jag sannerligen beredd att tillstyrka att vi inrättar ambassader på en rad håll i Indokina. Det kanske skulle leda till att herr utrikesministern blev något bättre informerad. Herr talman! Jag skall inte vidare uppehålla mig vid själva sakfrågan, därför att jag kan instämma i de bedömningar och de uttalanden som Anders Wijkman här har gjort tidigare. Jag tycker att de väldigt klart visar att regeringen i den här frågan har varit enögd, inte har varit intresserad av att diskutera Vietnamkonflikten, sedd från objektiva utgångspunkter, och att man i vissa fall har velat göra inrikespolitik av frågan för att kunna vinna några poäng på detta. Jag ber att avslutningsvis — med tanke på tidningen Aftonbladet och andra tidningar — bara få konstatera att jag lika väl nu som tidigare på det bestämdaste tar avstånd från upptrappningen av kriget, från de amerikanska bombningar som äger rum över Indokina. Men detta hindrar mig inte från att försöka se så objektivt som möjligt på konflikten.

Herr talman! Om alla deltagare i den här debatten skall få tillfälle att korrigera de — som de själva uppfattar det — felcitat och felbedömningar som deras tidigare uttalanden har gett anledning till, så är jag rädd för att vi skulle fresta t.o.m. herr talmannens tålamod för mycket, och jag tänker därför inte använda den teknik som herr Björck i Nässjö här tillämpade. Den egentligen enda konkreta fråga, tycker jag, som herr Wijkman har ställt till mig gäller vår attityd till folkrätten. Frågor om folkrätten bör antas vara allvarligt menade, därför att den svenska regeringen enligt en gammal tradition tar mycket allvarligt på folkrätten. Den folkrättsliga synen på att demarkationslinjen överskrids har jag direkt behandlat i interpellationssvaret.

Hade Genéveavtalet följts — och det är den folkrättsliga grunden, det internationella avtal som det här gäller att bedöma — skulle ju det vietnamesiska folket ha blivit besparat de lidanden som Vietnamkriget inneburit. Jag säger i svaret att Nordvietnams territorium har utsatts för ihållande krigshandlingar från den ena partens sida. Det står också klart i svaret att Nordvietnam utökat sitt stöd till den sydvietnamesiska befrielserörelsen efter dessa handlingar. Anklagelserna för frånvaron av en folkrättslig protest mot vad som kallas den nordvietnamesiska invasionen kan jag inte se annat än som ett utpräglat uttryck för hyckleri från dessa herrar — skall vi kalla dem för Castor och Pollux — i moderatpartiet. Torsten Nilsson gjorde ett uttalande 1965, säger man. Det är precis samma teknik som dessa herrar använder hela tiden i den här debatten. De rycker loss ett citat av 1965 från sitt sammanhang. Hurdant var läget 1965 och vad har hänt efter 1965? Jo, det är ju efter 1965 som den amerikanska interventionen i Sydvietnam har gått längre och längre. Jag har inte med det här svaret, herr Björck, ovilligt pressats till ett erkännande av att reguljära nordvietnamesiska förband förekommer i Sydvietnam. Naturligtvis gör de det. Det sade jag redan i vår förra Vietnamdebatt här i riksdagen för fyra fem veckor sedan. Inte heller är jag rädd för de sällskap som regeringen eller mitt parti hamnar i eller inte hamnar i när det gäller ställningstaganden i denna fråga. Det vore väl ganska orimligt, om vi skulle låta våra ställningstaganden bestämmas av ett ängsligt blickande omkring oss för att se vilka det är som har samma synpunkter som vi och vilka som inte delar våra synpunkter! Uppriktigt sagt tar jag det mycket lugnt att Harold Wilson i Vietnamfrågan inte står på samma linje som den svenska regeringen. Det har han aldrig gjort, och det lär han inte heller komma att göra i framtiden. Jag har heller aldrig någonsin i de analyser eller offentliga uttalanden vi gjort bortsett från Sovjetunionens och Kinas roll i den aktuella krisen i Sydostasien. Men vad som är viktigt när det gäller att nå fram till en lösning och att även ha ett perspektiv på den utveckling som har lett fram till det aktuella läget är ju den amerikanska politikens utomordentligt allvarliga felbedömning. Denna har drivit den vietnamesiska befrielserörelsen till tvånget att i växande grad förlita sig på materiell hjälp från framför allt Sovjetunionen men även från Kina. Det är ju detta som också från amerikansk synpunkt borde vara allvarligt. Detta om sitt oberoende så extremt angelägna och känsliga vietnamesiska folk har av den amerikanska politiken drivits in i en situation, som från långsiktig amerikansk synpunkt kan bli olycklig. Vi har hela tiden sagt att den enda hållbara lösningen på konflikten är ett Vietnam som är oberoende av inblandning utifrån över huvud taget. Självfallet gäller friheten från utländsk intervention i dagsläget Förenta staterna. Jag vill här inte göra några förutsägelser om vilka uttalanden i Vietnamfrågan som vi kan komma att göra om ett, två, tre, fyra eller fem år eller vad som kan komma att hända efter en primär lösning, alltså efter det att Amerika till slut har accepterat en lösning. Att vi i dagens läge skulle ägna vår uppmärksamhet åt dessa framtida bekymmer tycker jag — för att här upprepa vad jag sade för en stund sedan — också är ett kvalificerat hyckleri i den tragiska situation som nu råder.

Herr talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning att herr Wijkmans inlägg präglades av en allför stor historielöshet. Varför är nordvietnameserna i Sydvietnam? Har de alltid varit i Sydvietnam under den tid kriget pågått? Jag vill gå tillbaka i tiden och påminna om hur det var före 1964. I boken ”Det bittra arvet” av historieprofessorn Arthur M. Schlesinger Jr, president Kennedys rådgivare under den tid då USA började involvera sig i Vietnam, ger en del intressant sakmaterial. Schlesingers uppgifter bygger på Pentagons egna uppgifter, som säger att den sydvietnamesiska armén under åren 1962-1964 förlorade 27 400 vapen av olika slag till FNL. Under samma tid erövrades 15 100 vapen från FNL. Den internationella kontrollkommission som undersökte dessa vapen rapporterade att endast 179 av dem var s.k. fiendetillverkade vapen. Om man då antar att ungefär hälften av dessa 15 100 vapen erövrades under den 18-månadersperiod som undersökningen pågick, kommer man fram till att den alldeles övervägande delen av de vapen som användes av FNL under denna tid var amerikansktillverkade eller tillverkade på regeringssidan i Sydvietnam. Alltså, inte ens i Pentagons egen statistik finns det något som helst belägg för att de vapen som FNL använde fram t.o.m. 1964 i någon nämnvärd omfattning kom ifrån Nordvietnam. Nordsidan avhöll sig i det längsta från att inveckla sig i söder.

Man kan ju inte slå tillbaka mot USA genom att bomba befolkningskoncentrationer i USA. Man gör vad som är möjligt för att driva bort den anfallande. Det är väl inget tvivel om att det finns nordvictnamesiska trupper i Sydvietnam i dag. Jag tror det vore dumt att förneka någonting sådant. Men man får komma ihåg att det var framför allt USA som i februari — Nr 84 1965, när man började rulla ut bombmattorna över norra Vietnam, bröt Tisdagen den mot folkrätten. Man gjorde det i stor skala. Man fortsätter med det i dag. 23 maj 1972 Vi kan nu fråga: Varför startade nordvietnameserna invasionen, som herr Wijkman vill kalla det, i Sydvietnam? Vi kan samtidigt fråga: Vilka alternativ hade man? Man får heller inte glömma bort den allra senaste historien. Den sista upptrappningen i Sydvietnam föregicks ju av USA:s ensidiga avbrytande av förhandlingarna i Paris. Om ett land, vars band i Sydvietnam, befolkning har utsatts för så mycket lidanden, vars folk får betala priset Laos eller Cambodja för den angripande supermaktens oansvarighet, ändå vill ha slut på kriget så snabbt som möjligt förstår åtminstone jag att man vidtar de åtgärder som man bedömer som de lämpligaste. Är förhandlingsvägen stängd, återstår ju bara uppgivandet eller kampen.
Herr talman! Till herr Werner i Tyresö vill jag bara säga att jag inte tycker det är precis märkligt att inte han och jag kommer till samma bedömning av den här konflikten. Jag brukar inte samarbeta med representanter för vänsterpartiet kommunisterna i andra frågor. Varför skulle jag göra det i den här frågan? Om vi skulle ha identiskt samma uppfattning och göra en likadan analys skulle ett sådant förhållande vara mycket anmärkningsvärt. Till utrikesministern vill jag säga att herr Wickman borde ta mina frågor om de folkrättsliga perspektiven och problemen med något större allvar. Herr Wickman glider över dem och menar att jag saknar historisk kunskap. Men, herr Wickman, jag har här mycket klart deklarerat att jag anser — det sade jag redan den 18 april — att USA:s engagemang är byggt på felaktiga analyser från början, precis som herr Wickman här har gjort. Men jag anser dessutom att det finns andra inblandade parter i konflikten. Jag tog explicit i dag upp Sovjets roll i den här konflikten, eftersom ingen de senaste veckorna kan ha undgått att märka att här föreligger en stormaktskonfrontation. Herr Wickman säger att regeringen noga har studerat det här med stormakternas inblandning. Ja, men inte har jag sett några som helst vädjanden till Sovjet att begränsa sina vapenleveranser. Min fråga kvarstår: Hur ser utrikesministern på dessa vapenleveranser? Är det inte just dessa som har möjliggjort den senaste upptrappningen av striderna från Hanois och FNL:s sida? Jag tycker att detta är en central punkt i ett läge då den svenska regeringen år efter år har sagt att en förhandlingslösning, en politisk lösning, är det centrala för att lösa konflikten. Vidare säger utrikesministern att det är hyckleri att jämföra med Torsten Nilsson, och att det är fel att jämföra med socialdemokraterna i Norge, Danmark och Storbritannien. Jag tycker inte alls det är hyckleri. Det gör väl varje sansad bedömare, om han är intresserad av att påverka opinionsbildningen i världen, som utrikesministern tycks vara. Då måste man ju också försöka analysera hur den här konflikten bedöms på andra håll, utanför vårt land. Då kan man inte komma ifrån att det förekommer andra ställningstaganden, andra typer av vädjanden och fördömanden. De görs i Oslo, i Köpenhamn och i London av socialdemokrater, och såvitt S1 jag förstår har herr Wickman gjort uttalanden gemensamt med dem i andra sammanhang och även i Vietnamfrågan. Jag menar alltså att skulden för det nuvarande, svåra läget icke ensidigt kan läggas på amerikanerna — det sade jag redan i mitt förra anförande. Jag vill betona att det är märkligt att Sveriges utrikesminister skjuter folkrätten åt sidan och menar att det är hyckleri att diskutera den och att man vänder på saker och ting om man gör det. Jag vill ännu en gång ställa en fråga till herr utrikesministern på den punkt, som han snabbast gled över i svaret. Laos och Cambodja är ju två helt utanförstående stater i det här sammanhanget. Vad har nordvietnamesiska trupper i dessa länder att göra? Menar utrikesministern att det icke föranleder någon form av kommentar från svenska regeringen? Jag tycker inte att det tjänar mycket till att fortsätta debatten, om frågor, som är ärligt och uppriktigt menade och som jag försöker grunda på sakliga analyser, hela tiden förvänds till att vara hyckleri och indirekt ett stöd för herr Nixon. Det är inget indirekt stöd för herr Nixon, men det är ett försök att se något mer nyanserat och objektivt, ett försök att få balans i uttalandena. Jag tror nämligen att balanserade uttalanden kan ha en viss effekt på världsopinionen.

Herr talman! Utrikesministern inledde sitt senaste anförande med att säga att han inte tänkte kommentera vad jag hade sagt om Aftonbladets journalistik. Det minsta han borde göra som medlem av det parti som ändå i praktiken är huvudman för denna tidning är väl att ta avstånd från en sådan nidjournalistik. Jag tog upp tidningen Aftonbladets artikel just därför att den skilde sig så markant från övriga tidningars. Deras referat av den förra Vietnamdebatten har jag inte klagat på — de gav en i stort sett korrekt bild av vad som hände. Men tidningen Aftonbladet använde sig av metoder som för tankarna några decennier tillbaka och söderut. Herr Wickman säger att han inte är rädd för sitt sällskap när det gäller Vietnamdemonstrationerna. Nej, jag förstår det och det är inte det jag diskuterar heller, även om man naturligtvis kan göra den reflexionen att ni får allt mindre och mindre sällskap i regeringspartiet undan för undan. Det ser vi ständigt exempel på här i riksdagen. Vad jag pekade på var inte att ni hade samma åsikt som vpk i den här frågan, utan att ni var med om en stor demonstration i Stockholm tillsammans med icke bara vpk utan även kfml. Samma arbetarkommun i Stockholm ville år 1968 icke vara med om ett gemensamt möte med de borgerliga partierna som protest mot den ryska invasionen i Tjeckoslovakien. Herr Werner i Tyresö säger att den här gemensamma Vietnamdemonstrationen berodde på att man ville visa sin solidaritet med de indokinesiska folken. Det är alldeles utmärkt, men då måste jag rimligtvis tolka påståendet så att ni 1968 inte ville visa er solidaritet med det tjeckoslovakiska folket. Utrikesminister Wickman är ju en resande man som alla utrikesministrar tycks vara och skall vara. Det var inte så länge sedan han besökte Moskva. I ett tal han höll vid någon bankett där sade han sig känna en stark värme och vänskap strömma emot sig när han befann sig i Moskva. Tog herr Wickman i denna vänliga atmosfär möjligtvis upp frågan — för ni diskuterade väl Vietnamfrågan — om de enorma ryska vapenleveranser som har möjliggjort för nordsidan att fortsätta kriget på det sätt som har skett? Om man nu kräver att USA skall minska sin aktivitet i Vietnam, vilket är fullkomligt självklart — det har jag sagt tidigare — vore det kanske lämpligt, om man eftersträvar en politisk lösning, att ställa motsvarande krav på vännerna i öster. Sanningen är, som jag redan påpekade under den förra Vietnamdebatten här, att Vietnamkriget icke längre är något gerillakrig i traditionell mening. Det vore lögn att påstå det. Vietnamkriget har från båda sidor utvecklats till att bli ett modernt konventionellt krig med all den grymhet detta innebär, med radarstyrda robotar, raketer, tungt artilleri, stridsvagnar, komplicerade minor osv. Det är ju detta som har givit kriget i Vietnam dess hemska karaktär. Jag frågar alltså herr utrikesministern om han anser det riktigt och tillbörligt, om man nu eftersträvar en politisk lösning, att på något sätt ta upp frågan om vapenleveranserna med Moskva. Jag förutsätter att det väl blir åtskilliga ytterligare resor dit både för herr Wickman och för andra medlemmar av regeringen.
Fru talman! Interpellanten herr Wijkman upprepade i sitt senaste anförande avslutningsvis två av sina frågor till mig. Jag har egentligen bara begärt ordet nu för att herr Wijkman inte skall gå härifrån i föreställningen att jag inte skulle vilja eller uppleva något motstånd mot att besvara hans frågor. Jag kan fatta mig mycket kort. En av de två frågorna gällde närvaron av nordvietnamesiska trupper i Laos och Cambodja. Den frågan besvarade jag redan i mitt interpellationssvar. Den andra frågan gällde min syn på Sovjets materiella stöd med betydande vapenleveranser till Nordvietnam. Den frågan tog jag utförligt upp i min första replik, och jag ber att få hänvisa herr Wijkman till protokollet.
Fru talman! Det är uppenbart att utrikesministern inte är inställd på några detaljstudier av de frågor — det var ganska många — som jag ställde. Jag avslutade inledningsvis med sex frågor, och utrikesministern säger att han har svarat på dem. Han säger att frågan om närvaron av nordvietnamesiska trupper i Cambodja och Laos har besvarats i svaret. Var och en som läst svaret eller hört utrikesministern föredra det kan själv konstatera att det inte var något svar i egentlig mening. Det var ett glidande resonemang, av vilket man inte fick särskilt klart för sig var utrikesministern stod.

På den punkten är den folkrättsliga aspekten solklar, herr Krister Wickman. Det är intressant att notera att utrikesministern inte, utöver det mycket luddiga resonemang som förs i interpellationssvaret, vill ta upp en diskussion om denna frågeställning, som enligt min mening är central och intressant, eftersom i många avseenden paralleller kan dras mellan dessa länders status och Sveriges status. När det sedan gäller de sovjetiska vapenleveranserna säger utrikesministern att han i sitt förra inlägg har kommenterat dessa ingående. Det får vi naturligtvis titta på när vi läser protokollet. Herr Wickman sade i korthet att Hanoi och FNL ”tvingas” ta emot stöd av Sovjet, eftersom amerikanarna en gång börjat med sin felaktiga politik i slutet på 1950-talet. Men det var inte det jag frågade, herr Wickman, utan: ”Hur ser ni på Sovjets engagemang, och tror utrikesministern att det finns några idealistiska motiv bakom Sovjets engagemang?” — Det var det frågan gällde, och jag tycker det är förbluffande att man, när man ställer — Nr 84 den typen av frågor, får i halsen antingen från Billy Olsson eller herr Tisdagen den Krister Wickman att det här är hyckleri, det här är att vända på 23 maj 1972 resonemanget. Det är inte att vända på resonemanget! oo — Jag tycker det är mycket intressant att notera Billy Olssons resonemang, och jag håller i vissa stycken med honom i hans analys. Men = nordvietname när det gäller uppfattningen om folkrätten vore det intressant att få reda siska militära förpå om den är representativ för folkpartiet. Jag betvivlar det! band i Sydvietnam, Fru talman! Jag ställde ett antal frågor. Jag anser själv att jag fått L40s eller Cambodja mycket dåliga svar. Jag har försökt att exemplifiera detta på några punkter. Jag tror nu inte att det finns stor anledning att förlänga debatten — åtminstone inte från min sida. Jag vill avslutningsvis säga att syftet med min interpellation bl.a. var att försöka få balans i den svenska regeringens uttalanden i Vietnamfrågan. Därmed uppställer jag inte på något sätt mig själv som någon försvarare av den amerikanska krigföringen i dag eller för 10—15 år sedan. Jag tror att både utrikesministern och jag under de år som har gått vid åtskilliga tillfällen har fått revidera vår syn på Vietnamkonflikten. Men jag anser att de punkter jag tagit upp här, om folkrätten och om det sovjetiska engagemanget, skulle kräva en kommentar från den svenska regeringen av annat slag än den herr Krister Wickman har gjort här i dag. Jag kan bara beklaga, och få det antecknat i protokollet, att den ensidighet som jag har märkt under det senaste halvåret i regeringens Vietnamuttalanden helt kvarstår efter dagens debatt!
Fru talman! Jag konstaterar att herr Wijkman inte lyssnade på vad jag sade. Jag har inte — nu eller någon gång tidigare — anklagat Anders Wijkman för hyckleri, och jag skall inte göra det i dag heller. Jag tror att Anders Wijkman tror på vad han säger, och jag utgår alltid från att de människor som yttrar sig i den här kammaren gör det. Jag tycker det är lättare att föra debatten om man har den utgångspunkten. Däremot anser jag att Anders Wijkman har bortsett från det historiska sammanhanget när han inte ser bakgrunden till vad som händer i Vietnam i dag, när han inte går tillbaka ens så långt som till 1964 eller 1965. Om man i dag skall bedöma bakgrunden till konflikten är det nödvändigt att åtminstone gå tillbaka till den dag i februari 1965 då USA skickade sina första bombarmador mot befolkningskoncentrationer i Nordvietnam. Det vore orimligt att i dag försöka utmäta någon form av skuld och lasta nordvietnameser som i dag befinner sig i Sydvietnam för att de är där, om man inte har i minnet att USA en gång unilateralt attackerade Nordvietnam med all sin teknologiska överlägsenhet och fortsatt att göra det under mer än sex år. Det får man verkligen inte glömma när man diskuterar Vietnamproblemet i Sveriges riksdag. I så fall debatterar man i ett vakuum, och debatten blir utan värde. att motverka arbetslösheten bland ungdom

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta dels för att komma till rätta med arbetslösheten bland ungdomen, dels för att garantera sysselsättning åt de värnpliktiga som rycker ut i vår, dels för att trygga möjligheterna till feriearbeten åt studerande ungdom. I mitt svar den 21 mars i år på interpellationer av fru Jonäng och herr Öhvall om ungdomsarbetslösheten redovisade jag läget på arbetsmarknaden för ungdomen och de åtgärder som vidtagits för denna grupp. Sedan dess har arbetslösheten bland ungdomar minskat något men är dock fortfarande hög. Med hänsyn härtill fullföljs de särskilda insatserna för arbetslös ungdom, i första hand den intensifierade platsackvisitionen samt förbättrad information om arbetsuppgifter och arbetsförhållanden inom industrin. Beträffande fortsatt utbildning för dessa ungdomar äger ett nära samarbete rum mellan skolor, organisationer, kommunernas sociala organ och arbetsförmedlingen. Överläggningar och samråd har förekommit mellan ansvariga myndigheter i syfte att erbjuda fler utbildningstillfällen, inte minst på yrkesinriktade linjer. Vissa pågående beredskapsarbeten för ungdom kommer att förlängas, en del till juni månads utgång. Ett syfte med dessa arbeten är att ge ungdomar information om arbetsmarknaden, de krav den ställer och de möjligheter den ger. Av uppgifter från berörda länsarbetsnämnder grundade på en enkät bland de utryckande värnpliktiga framgår att 12 800 av de 20 400 som besvarat enkäten uppgav sig ha arbete vid utryckningen och 3 100 planerade att påbörja eller fortsätta studier. För återstående 4 500 som sade sig sakna arbete har arbetsförmedlingen gjort särskilda insatser i form av anpassad, skriftlig information, kollektiv och enskild yrkesvägledning samt platsförmedling. Jag delar interpellantens positiva värdering av skolungdomarnas feriearbete. Från flera håll i landet rapporteras relativt god tillgång på ferieplatser. För ungdomar över 16 år tycks möjligheterna vara goda, i varje fall om de inte har alltför speciella krav. Av betydelse är vidare att ungdomarna i större utsträckning än tidigare söker sig till arbetsförmedlingen för att få feriearbete. Jag kan vidare upplysa om att arbetsmarknadsstyrelsen i slutet av denna månad anordnar en konferens för att diskutera vidtagna och planerade åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Till konferensen har inbjudits representanter för de politiska ungdomsförbunden, statens ungdomsråd, skolöverstyrelsen, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och länsarbetsnämnderna samt dessutom arbetsmarknadsmyndigheterna i Danmark, Norge och Finland. Som jag nämnde i mitt interpellationssvar den 21 mars vill jag till sist erinra om att regeringen inlett en översyn i särskild ordning av ungdomens arbetsmarknad.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Att den stigande arbetslösheten bland ungdomen är ett stort samhälleligt problem framgår såväl av min interpellation som av inrikesministerns svar. Som karakteristiskt har framhållits att ungdomsarbetslösheten varit högre den här konjunkturnedgången än under lågkonjunkturen 1967—1968. Är 1971 var den betydligt högre än under de åren, och siffrorna för i år är betydligt högre än för motsvarande månad förra året. Att det förhållandet inte bara har att göra med arbetslöshetssituationen just nu framgår av att andelen arbetslösa ungdomar under 24 år nu länge varit nästan dubbelt så stor som ungdomarnas andel av den totala arbetskraften. Till bilden hör att många ungdomar sysselsätts i beredskapsarbeten eller av arbetsmarknadspolitiska skäl plockas in i yrkesutbildning. Som ett typiskt uttryck för att situationen under det senaste året radikalt försämrats kan anföras en notis i tidskriften Arbetsmarknaden, där det påpekas att när en reporter på Sveriges Radio våren 1971 skulle ha tag på en ung arbetslös människa som inte hörde hemma i de missanpassades kategori lyckades arbetsförmedlingen i Stockholm inte få fram en enda. I december 1971 däremot satt massor av s.k. vanliga, skötsamma ungdomar med utbildning i väntrummen på förmedlingen och sökte jobb. Ungdomens attityd påverkas givetvis av dess möjligheter att få ett meningsfyllt arbete efter slutad skolgång eller fullgjord värnplikt. Kan samhället i den situationen inte göra någonting för ungdomarna, kan detta utan tvivel få konsekvenser när det gäller de ungas sociala anpassning. Det är därför oerhört viktigt att största möjliga ansträngningar görs för att bereda de många ungdomar som nyligen avslutat värnpliktsjänstgöringen eller snart skall sluta sin skolgång en meningsfylld sysselsättning. Den 28 april släppte man ut ca 35 000 värnpliktiga på en redan tidigare ansträngd arbetsmarknad. Enligt uppgifter i Aftonbladet skulle en fjärdedel av dessa 35 000 ungdomar vid utryckningstillfället vara arbetslösa. Enligt samma tidning var stämningen mycket dyster bland de värnpliktiga. Man redovisade bl.a. exempel från I 2 i Karlstad, och det framhölls därvid att Värmlandsregementets rekryter hörde till de värst drabbade i landet. Var tredje var där arbetslös efter utryckningen. I den av inrikesministern åberopade enkäten framgick också att ungefär en tredjedel av de svarande sade sig sakna arbete. De 60 000-70 000 ungdomar som nu i samband med skolavslutningarna söker sig ut på arbetsmarknaden komplicerar givetvis i mycket hög grad situationen. Frågan är nu: Är de av inrikesministern föreslagna åtgärderna tillräckliga? Jag noterar som positivt att det för arbetslös ungdom nu sker en intensifierad platsackvisition samt en förbättrad information om arbetsuppgifter och arbetsförhållanden inom industrin. Det är givetvis av värde att ungdomen får information om de möjligheter som föreligger. Men att motverka arbetslösheten bland ungdom att motverka arbetslösheten bland ungdom som nämndes i en föregående interpellationsdebatt stöts ungdomen många gånger bort av bristfälliga förhållanden på arbetsmiljöområdet. Den konferens i arbetsmarknadsstyrelsens regi som inrikesministern talade om är naturligtvis också ett positivt steg. Frågan är bara vilken effekt denna kan ha för den aktuella situationen. Jag tror också att en översyn är nödvändig för att få grepp om ungdomens arbetsmarknad. Även om jag finner de vidtagna åtgärderna positiva, är de av allt att döma otillräckliga. Ungdomsarbetslösheten liksom den totala arbetslöshetssituationen i övrigt är fortfarande ett akut problem. Arbetslösheten bland ungdom har under en rad av år varit högre än bland övriga kategorier. Detta visar att ungdomsarbetslösheten är ett strukturellt problem. Det skapas heller inte arbetsplatser i tillräcklig omfattning för att ge ungdomen arbete. Det visar sig dessutom att arbetsköparna, som ofta vägrar att anställa äldre arbetskraft, också vägrar att anställa unga människor — särskilt ungdomar som är utan yrkesutbildning. Dessa svåra problem avslöjar den planlösa kapitalistiska ekonomins oförmåga att trygga allas rätt till arbete. De som bestämmer utbildningens inriktning kan inte avgöra, om denna utbildning kan leda fram till anställningar i framtiden. Frågan är väl om man inte måste vidta vissa åtgärder mot industrin för att tvinga den att anställa yngre arbetskraft, i likhet med vad som gjorts vad det gäller den äldre arbetskraften. Jag är medveten om svårigheterna och att det är ett känsligt problem. Jag vill inte ställa något kategoriskt krav, men jag tycker att det vore motiverat att diskutera en sådan åtgärd för att bekämpa arbetslösheten, särskilt mot den bakgrund som jag tidigare här har tecknat. En åtgärd som också borde diskuteras är en mera uppsökande arbetsförmedlingsverksamhet på regementena. Jag har inte fått det intrycket av inrikesministerns svar att sådan förekommer. Varje regemente borde kanske ha sin egen arbetsförmedling -— i varje fall under viss tid på året. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Fru talman! I interpellationssvaret redovisar inrikesministern arbetsmarknadsläget för de i vår utryckande värnpliktiga. Av svaret framgår att av de värnpliktiga, som svarat på den i svaret omnämnda enkäten, saknar 4 500 av totalt 20400 arbete. Det är i procent räknat över 22 > — en mycket hög siffra. De procenttal som redovisats i pressen och även omnämnts tidigare i debatten i dag ligger dock t.o.m. något högre. Vad som är mycket påtagbart och som jag här velat ta upp är att det mellan förbanden förekommer mycket stora variationer. Det är naturligtvis beroende på både regionala och lokala förutsättningar, men dock inte enbart detta. Det förband som nått det bästa resultatet är A 3 i Kristianstad. Bland de värnpliktiga vid A 3 som ryckte ut den 28 april hade man lyckats nedbringa antalet av dem som saknade arbete till 10, eller under 3 procent av de utryckande. Ungefär samma siffror anser man sig kunna komma fram till för dem som lämnar militärtjänsten den 26 maj, respektive den 22 juni. Där har man nått ett mycket gott resultat, som också väckt berättigad uppmärksamhet. Hur har man då lyckats med detta? Ja, det är en mängd samverkande åtgärder som kan redovisas och som jag helt naturligt inte skall ta upp tiden med att gå in på här. Men jag vill kortfattat sammanfatta åtgärderna på följande sätt: 1. Man startade undersökningen av de värnpliktigas arbetsmöjligheter efter militärtjänsten kort tid efter inryckningen. Härigenom skapade man underlag för det fortsatta arbetet. 2. I samverkan med länsarbetsnämnderna, närmast i Kristianstads och Malmöhus län, utarbetade man program för fortsatt aktivitet, planering, enkäter och information. 3. Kontakt och samverkan upprättades med privata och statliga företag samt med kommunala myndigheter. 4. Man har fortlöpande informerat de värnpliktiga och fortgående bedrivit undersökningar om arbetsmarknadsläget. Detta har skett kontinuerligt. S. I god tid har man kunnat sätta in studier och yrkesvägledning bland de värnpliktiga, vilka alltfort saknat arbete. 6. Man har också noggrant följt upp och kontrollerat hela verksamheten i samverkan med länsarbetsmyndigheten. 7. Man har haft individuell behandling av de värnpliktiga, som varit särskilt svåra att placera i förvärvslivet. Man har också lyckats, vilket är mycket viktigt, att engagera de värnpliktiga i det här arbetet, vilket jag betraktar som mycket betydelsefullt. Resultatet har också som jag tidigare visat blivit gott. Fru talman! Jag har med detta korta inlägg velat fästa inrikesministerns uppmärksamhet på hur man arbetat på A 3 i Kristianstad och vilka resultat man där har nått. Jag hoppas att man för kommande värnpliktsårgångar uppmärksammar denna arbetsmetodik. Naturligtvis gäller detta i första hand de militära myndigheterna men även länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsstyrelsen. I anslutning till vad herr Magnusson i Kristinehamn sade vill jag gärna framhålla att det i mycket hög grad förekommer en uppsökande verksamhet från de militära myndigheternas sida i samverkan med länsarbetsnämnderna. Detta är alltså inte något bortglömt kapitel. Jag vill till herr inrikesministern uttrycka den förhoppningen, att den värnpliktiga arbetslösa ungdomens problem uppmärksammas vid den konferens om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och den översyn av ungdomens arbetsmarknad som herr statsrådet har aviserat i sitt svar.
Fru talman! Till herr Magnusson i Kristinehamn och herr Oskarson vill jag gärna säga, att även om vi alla har som utgångspunkt att göra mycket för de värnpliktiga kommer vi inte ifrån att det dock här finns vissa svårigheter. Många ungdomar rycker numera in till värnpliktstjänstgöring utan att de tidigare haft kontakt med arbetslivet. När grundutbildningen i skolorna var kortare hann de unga få kontakt med arbetslivet och ofta att motverka arbetslösheten bland ungdom vara anställda i olika arbete några år före militärtjänsten. Sedan gammalt gäller ju också den regeln att en ung man som fullgjort sin värnplikt är berättigad att återvända till sitt arbete. I framtiden kan vi nog räkna med samma situation som i dag. En stor del av ungdomarna kommer att gå direkt från skolan till militärtjänsten. Först sedan de fullgjort sin värnpliktsutbildning söker de sig ut på arbetsmarknaden. Vi måste vara inställda på att detta inte bara är en temporär företeelse, utan att vi också framöver måste utnyttja den tid ungdomarna finns i det militära för att förbereda dem för deras inplacering på arbetsmarknaden. Därvidlag gör man stora ansträngningar. Jag har i tidigare sammanhang i kammaren haft tillfälle att redogöra för detta, varför jag inte i dag skall ta upp tiden med det. Vid de flesta förband lägger man ned ett stort intresse på denna uppgift. Utgångspunkterna är dock olika. Herr Oskarson nämnde exempelvis ett förband i Kristianstad, där man gjort stora insatser. Det är att märka att ungdomsarbetslösheten i Kristianstads län är mycket låg. Det är ett av de län där man har den lägsta ungdomsarbetslösheten, även om det finns tre eller fyra andra län som kan visa upp likvärdiga siffror eller kanske t.o.m. något lägre i fråga om ungdomsarbetslöshet. Grannlänet, Malmöhus län, har den högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Där har man ungefär dubbelt så mycket; 17,5 procent av de arbetslösa är där under 22 år. Detta hör delvis samman med hur man behandlar arbetslöshetsproblemet. I Malmö infördes kommunalt kontantstöd till de arbetslösa, vilket gjorde att siffrorna omedelbart ökade. En rad unga människor som tidigare inte sökt sig till arbetsförmedlingen ställdes nu inför kravet att de måste anmäla sig som arbetssökande för att få den utlovade ersättningen. Även andra faktorer kan ha spelat in, men i Malmöhus län ledde denna nya ordning till en mycket kraftig höjning av ungdomsarbetslösheten. Vi får kanske därför ta dessa siffror med en nypa salt, eftersom bakom dem ligger en del olika förutsättningar. Men jag delar det önskemål som här framförts. Jag har samma uppfattning, att vi måste vara inställda på att följa denna fråga med stor uppmärksamhet. Av mitt svar framgår också att vi när det gäller ungdomsarbetslösheten ingalunda ännu kommit fram till acceptabla förhållanden. Om vi hade haft tur i dag kunde vi kanske i denna debatt till vårt förfogande ha haft siffrorna från den majräkning av arbetslösheten som pågått vid förmedlingarna. Siffrorna lär komma under eftermiddagen eller möjligen tidigt i morgon. Vissa stickprov som gjordes förra veckan tyder på att arbetslösheten fortsätter att gå ned och att antalet lediga platser ökar. Det är vad som normalt skall ske vid den här tiden på året. Vi får ett närmande mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Detta gäller också i viss mån ungdomarna, i fråga om vilka vi kan räkna med en fortsatt nedgång av arbetslösheten och en ökad efterfrågan på arbetskraft. Även om detta som sagt delvis är en säsongmässig företeelse som inträffar varje år, kan vi ändå med viss tillfredsställelse notera att det ser ut att gå i rätt riktning. Men jag understryker vad jag tidigare sagt: Frågan kräver fortsatt uppmärksamhet.

Fru talman! När jag har läst materialet har jag blivit medveten om att det även vid regementena förekommer en omfattande ackvisitionsverksamhet för att skaffa de utryckande arbete och att det där också lämnas en betydande information om arbetsmöjligheterna. Vad som närmast föresvävade mig var att man här skulle kunna ha en fastare ordning som kunde verka på regementena under längre tid. Därvidlag vill jag aktualisera en idé som jag fick av en motion som socialdemokraten Mats Hellström väckt i ärendet. Han ställde frågan, om man inte för arbetslös ungdom skulle kunna tänka sig nya typer av beredskapsarbeten, t.ex. som biträden och medhjälpare i olika organ inom samhället och då naturligtvis också inom arbetsförmedlingarna. Det kanske kunde vara lämpligt att använda ungdomar i sådant arbete. Ungdomarna drabbas ofta socialt mycket hårt av att inte kunna få arbete. Många gånger måste ungdomarna ta de dyraste bostäderna i nyproduktionen, de har ådragit sig skuldsättning för möbler etc., vilket sammanlagt gör att de befinner sig i en ganska prekär ekonomisk situation. Man måste se till att ungdomarna får åtminstone samma procentuella andel som övriga arbetstagare av tillgängligt arbete. Det är ofta de äldre och de yngre som slås ut bland dem som redan fått arbete. Vad gäller de äldre har vi ju nu lagstiftningen om äldre arbetskraft. Mot den bakgrunden vill jag väcka tanken, att man på samma sätt skall kunna sätta sig ner och resonera om att hänsyn även bör tas till ungdomen. Industrin borde lämna uppgifter på hur stor andel ungdomar som sysselsätts på arbetsplatserna. Då kunde man lätt se om antalet överensstämde med den andel som kan anses normal för gruppen i fråga. Inrikesministern svarade ingenting på den propån, men jag tycker att det är en åtgärd som borde kunna övervägas. Trots alla de praktiska åtgärder som man försökt genomföra, har man ju ändå inte kommit till rätta med ungdomens arbetslöshetsproblem. Jag är medveten om att det är ett oerhört svårt problem, men därför bör man kanske vidta extraordinära åtgärder. Ungdomen står oftast utanför arbetslöshetskassorna. Tillsammans med de fackliga organisationerna borde man kunna söka åstadkomma en förbättring därvidlag genom att informera ungdomarna om värdet av att tillhöra en arbetslöshetskassa. Jag är medveten om att svårigheterna här är stora bl.a. på grund av att många ungdomar inte hunnit komma ut i det praktiska livet och inte heller är medlemmar av någon fackförening, vilket medför att de inte kunnat komma med i någon arbetslöshetskassa. Även dessa problem måste uppmärksammas.
Fru talman! För att det inte skall uppstå några missförstånd vill jag först upprepa vad jag sade i mitt tidigare anförande, nämligen att det är klart att det finns många olika förutsättningar inom olika delar av vårt land. Det är helt naturligt mycket svårare att exempelvis vid våra Norrlandsförband skaffa arbete åt de uttryckande värnpliktiga. Men även om förutsättningarna är olika på olika håll har jag velat peka på det system som har utarbetats nere i Kristianstad, där de värnpliktiga att motverka arbetslösheten bland ungdom kommer inte enbart från Kristianstads län eller Malmöhus län utan liksom vid alla andra förband från praktiskt taget hela landet. Man har där nere också tagit kontakt med länsarbetsnämnderna inom de värnpliktigas hemlän. Det är ett omfattande arbete, och man har här lagt ner mycken möda. Jag kan visserligen hålla med inrikesministern om att man givetvis bör ta dessa siffror med en nypa salt — och det gör jag — men att jag över huvud taget har velat peka på detta beror på att man där nere har lyckats nå ett mycket gott resultat. Man har gjort det med värnpliktiga från praktiskt taget hela landet, och man är alltså inte bunden till ett visst län. Det har under lång tid bedrivits ett planmässigt arbete på förbanden för att skaffa de värnpliktiga arbete, och detta har skett i nära samverkan med länsarbetsnämnderna. Denna verksamhet är alltså i och för sig ingenting nytt, men visst kan det bli bättre.

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn menade att jag hade undvikit att svara på frågan, om man kunde tänka sig att tillgripa lagstiftningsåtgärder för att industrierna och arbetsgivarna över huvud taget bättre skulle ta vara på den ungdomliga arbetskraften. Jag har dock redan erinrat om att de ungdomar som fullgör militärtjänst har möjlighet att sedan återvända till sin anställning. Däremot kan jag inte lova vissa åldersgrupper ett speciellt stöd, men jag hoppas att den utredning som arbetar med anställningstryggheten också skall beakta dessa frågor. Även i andra sammanhang, exempelvis när det gäller förslaget om kontantunderstöd vid arbetslöshet, har vi en möjlighet att förbättra ställningen för både de unga och över huvud taget för tillträdande personal på arbetsmarknaden. Jag tror inte att en speciell lagstiftning passar i detta sammanhang. Vi bör nog i stället gå fram på det sättet som arbetsmarknadsstyrelsen redan har börjat göra, nämligen att vidga kontakterna och lämna mera information till såväl företag som ungdomar. Jag skall naturligtvis gärna vidarebefordra hälsningen från herr Oskarson, att man vid den här konferensen bör uppmärksamma den verksamhet som har förekommit i Kristianstad; det är klart att vi skall ta vara på alla goda uppslag.

Fru talman! Fru Jonäng har frågat mig, om regeringen är beredd att medge att kommun, som enligt gällande indelningsplan avses bli sammanlagd, ges möjligheter att fortsätta som självständig enhet för att erfarenhet skall vinnas även av mindre kommuners utvecklingsmöjligheter. Genom särskilda beslut fastställde Kungl. Maj:t åren 1963 och 1964, efter förslag av länsstyrelserna, planer för länens indelning i kommuner. Är 1969 beslöt statsmakterna lagen med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen. Enligt lagen skall gällande planer i huvudsak genomföras senast vid årsskiftet 1973—1974. Ett stort antal kommunsammanläggningar trädde i kraft den 1 januari 1971. Som jag framhöll i ett interpellationssvar för någon tid sedan har ett antal framställningar om ändring av kommunblocken prövats av Kungl. Maj:t sedan lagen trädde i kraft. Ändringar i kommunblocksindelningen kan givetvis bli aktuella, om ändrade förhållanden motiverar det. I propositionen 1969:103, som låg till grund för lagen, underströks emellertid att det självfallet inte kunde bli fråga om någon allmän omprövning av planerna med frångående av de principer för kommunindelningen som riksdagen godkände 1962. Uttalandet lämnades utan erinran av riksdagen. Jag vill i sammanhanget erinra om att ett av de väsentligaste motiven för kommunindelningsreformen har varit att över hela landet skapa kommunala enheter som har en sådan geografisk omfattning och befolkningsstorlek att betydelsefulla samhällsuppgifter även i framtiden skall kunna lösas inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Bakom statsmakternas beslut om kommunindelningsreformens fullföljande har sålunda legat en vilja att skapa förutsättningar för en bibehållen stark kommunal självstyrelse i vårt land. Kommunindelningsreformen har mot denna bakgrund haft ett starkt stöd hos de tidigare Svenska landskommunernas förbund och Svenska stadsförbundet samt hos det nuvarande Svenska kommunförbundet. Det är min övertygelse att kommunindelningsreformens fullföljande kommer att ge oss kommuner som har mera likvärdiga förutsättningar att lösa de kommunala uppgifterna. Men även efter reformens fullföljande kommer det att finnas betydande variationer i kommunstorlek i vårt land, varför erfarenheter kommer att kunna erhållas av såväl mindre som större kommuners möjligheter att fullfölja sina uppgifter inom ramen för arbetsfördelningen mellan stat och kommun. Som jag framhöll i mitt tidigare interpellationssvar är det naturligtvis önskvärt att beslut om kommunindelningen har en bred förankring hos kommuninvånarna och de kommunala förtroendemännen. Så är också fallet på de flesta håll. Det kan emellertid inte undvikas att kommunindelningen från någon enstaka kommuns synpunkt kan upplevas som mindre lämplig. Ändringar i den kommunala indelningen kan inte företas enbart utifrån önskemålen från en enstaka kommun. I sin bedömning måste regeringen också ta hänsyn till synpunkterna från övriga berörda kommuner och från länsmyndigheterna. Den lekmannastyrelse som länsstyrelserna numera har innebär ökade garantier för att ställningstagandena i indelningsärenden grundas på såväl god kännedom om de lokala synpunkterna som omtanke om en för länets kommuner gynnsam utveckling.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Det mesta som står att läsa i svaret torde vara känt för de flesta av oss. Poängen i min interpellation har statsrådet Lundkvist emellertid inte förstått — eller inte velat förstå. I svaret företräds vidare en ideologisk grundsyn som jag inte delar. Det finns också påståenden som jag anser vara inkonsekventa. Jag tror emellertid att statsrådet Lundkvist och jag har en strävan gemensam, nämligen att söka få till stånd en god samhällsplanering i våra kommuner och att söka främja den bästa möjliga utveckling för kommunerna och deras invånare. Men vi är inte överens om metoderna att nå resultat. Som jag framhållit i min interpellation finns det goda skäl för kommunsammanläggningar på många håll. Men det finns också i en hel del kommuner en stark lokal opinion mot de sammanslagningsplaner som länsstyrelserna föreslagit och regeringen har fastställt. Statsrådet Lundkvist säger att det naturligtvis är önskvärt att beslut om kommunindelningen har en bred förankring hos kommuninvånarna och de kommunala förtroendemännen. Detta stämmer helt med min uppfattning. De som har möjlighet att bäst avgöra vilka kommuner som är utvecklingsbara för framtiden är de ansvariga kommunala förtroendemännen och inte centralbyråkraterna. De kommunala förtroendemännen känner sin kommun och dess möjligheter, de har ansvar för sin kommun. Deras uppfattning jämte folkviljan sådan den kommer till uttryck på olika sätt borde och bör vara utslagsgivande när det gäller kommunindelningarna. Jag är helt övertygad om att de kommunala förtroendemän och kvinnor som i dag säger att de vill ha en självständig kommun gör detta på väl underbyggda motiveringar. Jag tror inte att de utifrån eventuellt romantiska traditionsuppfattningar skulle kunna tänka sig att äventyra sina kommuners och kommuninvånares trygghet och framtid. Varför då inte låta den kommunala demokratin få fungera, och varför inte förlita sig på de kommunala förtroendemännens kunnande och erfarenhet? Varför denna inkonsekvens i svaret, där statsrådet först framhåller önskvärdheten av en bred förankring hos kommuninvånarna och därefter säger att ändringar i den kommunala indelningen inte kan företas enbart utifrån önskemålen från en enstaka kommun?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 Här borde finnas utrymme för ett tillmötesgående av de krav Tisdagen den som framställts från några kommuner om att de skall få fortsätta som 23 maj 1972 egna enheter. Bland dessa är Alfta i Gävleborgs län, Essunga i Skaraborgs län, Tännäs i Jämtlands län. Jag har också sett att Pålsboda centerungdom uttalat sig mot en sammanslagning av Kumla och Hallsberg i Örebro län. Det borde finnas utrymme att här lyssna till folket. Statsrådet Lundkvist hade också av en eller annan anledning missat poängen i min interpellation. Jag säger nämligen att genom att i vissa fall upphäva kravet på sammanläggning och låta hittillsvarande kommuner fortsätta som självständiga enheter skulle också erfarenheter kunna vinnas av mindre kommuners utvecklingsmöjligheter. Statsrådet Lundkvist svarar att även efter reformens fullföljande kommer det att finnas betydande variationer i kommunstorlek i vårt land, varför erfarenheter kommer att kunna erhållas av såväl mindre som större kommuners möjligheter att fullfölja sina uppgifter. Det statsrådet talar om här är ju kommuner, som även om de är olika stora, ändå är kommuner som de statliga myndigheterna har bedömt vara utvecklingsbara. Vad jag vill och frågar om är att låta en kommun, som myndigheterna i motsats till folket icke anser vara utvecklingsbar, få fortsätta som självständig kommun för att se hur det utfaller och vinna erfarenhet. Det var det som var poängen med min interpellation. Jag förstår att statsrådet Lundkvist väntar på att jag skall komma till pudelns kärna, och det skall jag göra nu. Det är förstås Alfta kommun i Gävleborgs län, men det är också den faktiska utveckling som skett sedan tvångslagstiftningen 1969. Jag vill beteckna Alfta kommuns strävan att förbli en självständig kommun som historisk. Alfta kommer att gå till historien som den kommun som kämpade för demokrati, frihet och självständighet. I tio år har man diskuterat, arbetat, författat inlagor, uppvaktat, besvärat sig. Man har inte lämnat någon möda ospard för att få bevara sin självständighet. Man har t.o.m. anordnat en folkomröstning, där 94 procent av de röstande kommuninvånarna icke önskade en sammanläggning med Bollnäs kommun. Kommunens arbete bärs upp av en stark och välgrundad tro på de egna möjligheterna att skapa en positiv utveckling för kommunen och kommunens invånare. Jag avser nu att göra en del allmänna personliga värderingar om kommunsammanläggningsreformen och därvid använda Alfta kommun som exempel. Här företräder jag en annan grundsyn än statsrådet Lundkvist gör. Jag har inte samma tilltro som statsrådet till koncentration och stora enheter. Det talas om att skapa näringsgeografiska enheter, och statsrådet sade i 1969 års debatt i denna fråga att vi kan gemensamt inom det större kommunområdet planera bättre till stöd för en aktiv näringsoch lokaliseringspolitik. Det låter bestickande med näringsgeografisk enhet, men vad innebär det? En sammanslagen Bollnäs kommun har lika mycket attraktivitet på näringslivet med som utan Alfta. Näringslivet är beroende av sådana saker som arbetskraft, mark etc. Detta finns oförändrat hur än kommunindelningen blir. Det finns lika många människor i kommunblocket och lika mycket mark inom kommun 65 3 Riksdagens protokoll 1972. Nr 83-84 blocket hur än själva kommunindelningen blir. Och vad har skett lokaliseringspolitiskt i Hälsingland efter tvångslagstiftningen 1969? Trots kommunsammanläggningar har ingen lokalisering skett från statens sida till de nya stora kommunerna. I den första utlokaliseringsetappen av statlig förvaltning fick Hälsinglands kommuner ingenting. Vi försökte då få myntverket till Söderhamn med känt resultat — två röster skilde. Socialdemokraterna på hälsingebänken röstade mot Söderhamn. Dessa har senare lovat att Söderhamn skulle få någonting annat, men inte heller i det senaste utlokaliseringsförslaget finns Hälsingland medtaget. Vi kan ta Ljusdalsområdet, där kommunerna gick samman år 1971. Sedan det området blev en näringsgeografisk enhet avser myndigheterna att därifrån flytta domstol och polis. Det är väl ändå inte ägnat att förvåna att man — i varje fall om man bor i Hälsingland — börjar bli skeptisk mot det näringsgeografiska enhetstänkandet. I den lilla kommunen Alfta, med 5 400 invånare, som alltså i sig inte kan betraktas som en näringspolitisk enhet, har man byggt upp Europas ledande företag när det gäller skogsmaskiner, Ösabolaget. Man har en toppmodern produktionsapparat i miljövänlig ort. Man har erfarna, skickliga medarbetare, man har lagt upp ett produktoch utvecklingsprogram som bådar gott för framtiden. Man har nu ungefär 560 anställda och räknar år 1975 med 620 anställda. När det talas om att en mindre kommun är beroende av den större kommunen, som har sjukvård, skolor, statlig förvaltning och affärsliv, så behöver ju sannerligen inte den mindre kommunen slås samman med den större för att få del av dessa aktiviteter. Alfta som självständig kommun har givetvis samma rätt till sjukvård, affärsliv och statlig förvaltning, och beträffande skolor har Alfta eget högstadium och hör till Bollnäs gymnasieområde. Kan då den kommunala servicen bli bättre i den stora enheten? Alfta kommun har ålderdomshem, man har två socialassistenter och fritidsassistent, man har beslut om barnstuga, man har sportoch simanläggning och man har saker gemensamt både med Bollnäs kommunblock och med Ovanåkersblocket, såsom alkoholrådgivningsbyrå och arkitektorganisation. Det finns frågor som man kan lösa genom interkommunalt samarbete. Jag vill inte bestrida att kommunsammanläggningar ofta framstår som nödvändiga, men i det här sammanhanget kan det vara berättigat att ifrågasätta om fördelarna är så entydiga som man tidigare hävdat, särskilt från deras sida som framtvingat de nu pågående sammanläggningarna. Det saknas ingalunda vittnesbörd om att förväntningarna på de stora kommunerna inte har infriats. Särskilt befolkningen i ytterområdena känner bristerna. Avstånden är stora i storkommunerna. Det gäller inte bara geografiskt, distansen mellan kommunalpolitikerna och folket växer också, och reaktionen mot denna växande klyfta ökar. Inte minst ungdomen kräver inflytande. Man kan tala om ett slags främlingskap, vars konsekvenser på sikt kan bli allvarliga. Vi har sett hur byalagsrörelsen vuxit fram som ett resultat av klyftan mellan politiker och befolkning. Härigenom och genom någon form av kommundelsråd kanske det kan bli möjligt att reparera en del av bristerna. Med den koncentrationsideologi som socialdemokraterna har och med den syn man har på stora enheter och stora tal som nästan heliga ting kommer den kommunala demokratin i kläm. Våra demokratiska institutioner måste naturligtvis fungera effektivt, men vi måste hela tiden värna om demokratin och se till att medborgarna har möjligheter till insyn och medinflytande. Kommuninvånarnas medinflytande blir inte bättre utan sämre i de nya storkommunerna. Redan har sammanläggningar på många håll tvingat fram en expansion av administrationen som rimmar illa med rationaliseringar inom den kommunala verksamheten, vilka man ju räknat med och som t.o.m. varit ett av motiven för större kommuner. Det finns exempel på kommuner som tidigare tillsammantaget hade 80 anställda i förvaltningen och där man efter sammanläggningen fått 120 anställda. Jag vill, fru talman, till sist understryka detta att om viljan finns så finns möjligheterna att låta kommuner av Alftas format och struktur och med dess positiva utveckling bestå som självständiga kommuner. Jag har svårt att tro att en kommun, som energiskt i tio år kämpat för sin självständighet och som sedan bokstavligen tvingats in i en kommunsammanslagning, kan bevara sin optimism och framtidstro. Vilken skada som åstadkommes genom detta tvång går inte att bedöma i dag, men det kan bli en skada för hela den nya kommunen.

Fru talman! När man lyssnar till den här debatten, erinrar man sig mycket från de tidigare diskussionerna i riksdagen, både 1962 och 1969. Det fanns 1969 en mycket stark minoritet inom riksdagen som gick emot det tvångsvisa genomförandet av kommunindelningen. Nu har vi fått veta av civilministern hur han ser på tvångets nödvändighet. Jag blir litet förskräckt, när jag lyssnar till det här, för det är som om allt mer och mer av den kommunala självständigheten försvinner. Nu behövs de stora sammanlagda kommunerna som instrument för rege ringen för att genomföra regionalpolitiken. Det är naturligtvis bl.a. den fysiska riksplaneringen som ligger bakom. Det är väl alldeles tydligt att det måste skorra litet egendomligt för människor ute i kommunerna, när det sägs att för den kommunala självstyrelsens skull måste vi slå ihjäl så många av de små kommunerna som ännu försöker kämpa för sin självständighet. Det skorrar egenartat och en aning falskt för många. Jag känner inte närmare till det exempel som fru Jonäng berört.

Det kan inte vara möjligt annat än att det skulle kunna gå, om man ville försöka med litet grand smidighet i detta sammanhang. Kommunindelningsreformen genomförs på ett administrativt hårt sätt. Här går det inte att liksom försvara sig med att det blev så många fler kommuner som tog den tidigare sammanläggningstiden 1971 än man hade tänkt sig. Från civilministerns sida menar man att de gjorde det för att det var fördelaktigt. Nej, de gjorde det för att de såg ett tvång framför sig, och då anser människor ofta att det är bättre att ta det onda så snabbt som möjligt än senare. Man vill komma med så snart som möjligt för att kunna se vad det går att göra av situationen. Men om man i dag riktigt grundligt skulle försöka genomtänka fördelar och nackdelar såsom de hittills har uppenbarats i de sammanlagda kommunerna, är det svårt att bevisa att fördelarna har övervägt nackdelarna ur kommunernas synpunkt. Jag skulle t.o.m. våga påstå att en hel del av de svårigheter som kommunernas ekonomi har uppvisat under senare år i hög grad är beroende av kommunindelningsreformen och de krav som den kommit att ställa, både utifrån och inifrån kommunerna.

Fru talman! Det är min personliga uppfattning som jag för fram i denna fråga. Jag tror inte att det på något sätt är någonting som står i strid med centerpartiets ideologi. Centerpartiet var klart emot en tvångssammanläggning. Det var för övrigt också socialdemokraterna innan man tvärvände. Jag har också deklarerat att jag tror på angelägenheten av kommunsammanslagningar på frivillig väg efter kommunernas egna bedömningar. Statsrådet Lundkvist tog upp regionalpolitiken, men man kan fråga sig om det verkligen finns anledning fråga en centerpartist var hon står när det gäller regionalpolitiken. Jag har för mig att det är centerpartiet som har lett utvecklingen i detta land när det gäller lokaliseringspolitik. Vi har också på olika sätt anvisat vägar att åstadkomma en bättre regional politisk balans i samhället. Bl. a. anvisade vi senast styrmedel av olika slag, vilket socialdemokraterna inte var intresserade av. Statsrådet säger att en kommunindelningsreform och skapande av större enheter är en förutsättning för en aktiv regionalpolitik. Jag har en annan uppfattning. Jag försökte belysa den med exempel på hur regionalpolitiken har fungerat efter kommunsammanslagningen, hur exempelvis Hälsingland blivit utan något slag av utlokalisering trots att man där på flera håll har skapat dessa stora s.k. näringsgeografiska enheter. Det näringsgeografiska enhetstänkandet är enligt min uppfattning orimligt. Hur orimligt det är förstår man om man drar ut konsekvenserna av det. Varför skulle man i så fall stanna vid den aktuella och föreslagna kommunindelningen? Varför gör man t.ex. inte hela Hälsingland till en kommun? Då fick man kanske en kommun med tillräckligt befolkningsunderlag för utlokalisering också av statlig verksamhet, eftersom det är de stora enheterna som är attraktiva för centralbyråkraterna och som gör det lättare för dem att handla. Men inom näringslivet ser man det inte så enligt min uppfattning. Där ser man på de reella förhållandena och möjligheterna. Ösabolaget i Alfta t.ex. ser givetvis kommunindelningen från företagarens och företagets synpunkt och lägger naturligtvis affärsmässiga värderingar på frågan om kommunindelningen. Det är också angeläget för bolaget att dess anställda får en god kommunal service. Men detta företag vill inte ha någon sammanläggning; man anser att Alfta bör fortsätta som självständig kommun. Det har alltså enligt min mening ingen reell betydelse för lokaliseringsfrågor om en kommunsammanläggning sker eller ej. Jag läste ett bra uttalande i en lokal tidning hemma angående en kommunsammanslagning. En kommunalpolitiker i Bollnäs, som jag för övrigt är gift med, sade att om man har fem säckar jord är och förblir det fem säckar jord även om man slår ihop säckarna. Man får inte mer jord att odla i. Det tycker jag är en bra illustration till det näringsgeografiska enhetstänkandet. Kommunikationerna har naturligtvis stor betydelse när det gäller att skapa goda näringsgeografiska enheter. Sedan vi fick den nya kommunindelningen och alltså fick dessa näringsgeografiska enheter har järnvägen lagts ned på flera håll, t.ex. på linjerna Söderhamn-Kilafors och Bollnäs Orsa. Jag tror faktiskt att södra Hälsingland hade varit attraktivare och mer betydelsefullt som näringsgeografisk enhet om vi hade låtit både järnvägen och kommunerna vara kvar som de var. Sedan talar statsrådet om att indelningen i kommuner inte kan bli föremål för kommunal beslutanderätt. Det är väl i och för sig självklart att en kommun inte själv kan få avgöra sina gränser och inte själv kan få bestämma om den hellre vill höra till Norge än till Sverige. Men det har en perifer betydelse i huvudfrågan. Om en kommun under en lång tid har fungerat som en självständig enhet måste den väl ändå ha rätt att säga att den önskar fortsätta som självständig kommun och begära att den uppfattningen respekteras så långt det är möjligt. Vidare talar statsrådet om likvärdighet mellan kommunerna. Det är naturligtvis angeläget att vi har en samhällsplanering som skapar jämlikhet mellan kommuninvånare, men man kan inte uttrycka det så kategoriskt som att om vi får större kommuner så får vi en ökad jämlikhet. Jämlikheten åstadkommer vi enligt mitt förmenande inte — i varje fall inte i någon större utsträckning — genom sammanläggning av kommuner. Vi kommer ju aldrig att få lika stora eller i övrigt likartade kommuner. Det är helt orimligt. Vad som skapar jämlikhet är naturligtvis kommunerna själva, deras arbete och deras vilja, med stöd av statsmakternas beslut. Det väsentliga är att den kommunala självbestämmanderätten fungerar och att folkviljan slår igenom. Statsrådet talar också om de speciella omständigheter som bör föreligga för att man skall göra en ändring i kommunindelningen. Men riksdagen har ändå här öppnat möjligheter för regeringen att underlåta att förordna om indelningsändringar; det är alltså klart och tydligt utsagt från riksdagens sida. Och nog kan man i t.ex. Alftafallet påpeka att det är speciella omständigheter som ligger till grund; det är inte bara det att en mycket entydig folkopinion har sagt att man vill vara en självständig kommun, utan det är också hela den utveckling som försiggår och har försiggått inom Alfta under det senaste årtiondet. Det är intressant att konstatera, att enligt länsstyrelsens prognoser skulle Alfta över huvud taget inte ha någon framtid. Alfta skulle självdö som kommun så småningom — det var myndigheternas prognos. Men kommunen och kommuninvånarna och de kommunala förtroendemännen accepterade inte detta. Det har skett en mycket positiv utveckling i Alfta under 1960-talet trots den negativa prognosen. I Hälsingland i övrigt har vi haft problem med befolkningsutvecklingen, men så icke i Alfta. Där har tätorten på det senaste årtiondet ökat sitt invånarantal med 68 procent. Vid början av 1960-talet hade Alfta bakom sig en stark folkminskning och en alltför ensidig inriktning av näringslivet på jordoch skogsbruk, men under 1960-talet har det skett en mycket snabb industrialisering. Man har en tillverkningsindustri som sysselsätter mer än 40 procent av den förvärvsarbetande befolkningen, och det gör att Alftas förhållanden och möjligheter i dag är helt andra än de var i början av 1960-talet. Företagsutvecklingen fortsätter, och därför är tätortens utbyggnad i samma takt nödvändig för att tillgodose näringslivets behov och säkerställa industrins konkurrensförmåga. Här finns alltså verkligen speciella omständigheter, som borde kunna ligga till grund för en indelningsändring.
Fru talman! När nu striden om 1962 års kommunreform går in i sitt sista skede, finns det anledning att något beröra vad som kommer därefter. Men jag skall kanske först säga att det ligger mycket i vad fru Jonäng sagt om tvångssammanläggningarna. Man frågar sig hur samarbetet kommer att te sig mellan delkommunerna som tvingas in i en sammanläggning den 1 januari 1974. Vi får hoppas att det kommer att gå bra. Det är inte säkert att det gör det, herr civilminister. Motsättningarna kan vara starka, och det kan finnas anledning att fråga sig om inte frivilligtanken, ursprungligen omfattad av alla och 1969 av en stark minoritet, kanske hade lett fram till ett bättre samarbete snabbare än vad nu blir fallet. Men det är slutskedet av en ganska energisk kamp från många håll som Nr 84 man nu bevittnar. Det finns då skäl att se till att man inte då det gäller Tisdagen den den regionala planeringen vidtar åtgärder så att man efter en tioårsperiod 23 maj 1972 får ta upp kommunproblemet på nytt — jag tror att det skulle vara sällsynt olyckligt. Den kommunreform som 1962 värkte fram har väl i stort sett omfattats av de flesta såsom en kanske inte alltid alldeles nödvändig men riktig och verklighetsunderbyggd reform. Men man har också sagt sig att kommunblocken nu har nått en sådan storlek att man riskerar att åtskilligt kommer i kläm om man går därutöver. Jag tänker närmast på närdemokratin, möjligheterna för medborgarna att göra sina röster hörda i en alltför stor enhet. Men vad finns det då för bekymmer att peka på i det här fallet? Jag kan ta ett exempel som vi här har resonerat om några gånger - inte med civilministern men med kommunikationsministern. När SJ börjar förhandla med kommunerna så får SJ:s krav en helt annan inriktning, beroende på hur kommunreformen har blivit ordnad. Om vi jämför kommunen Visby, omfattande Gotland, med de två kommunblocken på Öland — ön är alltså delad i två kommunblock — så får man helt olika resultat. SJ tänker sig att kommunikationerna inom en kommun får kommunen sköta själv, men när det gäller kommunikationerna mellan två kommuncentra kan SJ vara mer välvilligt. Det är ett exempel på hur man inte skall sköta regionalpolitiken om man inte vill riskera att på ett eller annat sätt ifrågasätta den kommunreform som vi nu håller på att genomföra. Jag hoppas att det inte kommer flera sådana exempel på att kommunreformen får en slagsida som inte var avsedd när man en gång gick att utforma den.

Fru talman! Beslutet om att man skulle ha en tvångsvis sammanläggning av kommuner uppfattar jag som utomordentligt tragiskt för vår demokratis sätt att fungera och för den delen även för de alltmer pressande ekonomiska frågor som gör sig gällande. När statsrådet Lundkvist försöker hävda att de som nu yttrar sig på detta sätt plötsligt har en annan inställning än den som man i princip inte tog 1969, så tycker jag att det är väldigt konstigt — att det skulle vara någon sorts ny ideologi som låg i botten för ett uttalande som t.ex. det jag just nu gjorde eller det fru Jonäng tidigare gjort. Det är det inte, fru talman, utan vi har fortfarande den klara uppfattningen att frivilliglinjen är en mycket viktig princip, en demokratisk princip. Den försökte vi slå fast 1969 och den uppfattar vi fortfarande såsom betydelsefull. Den ger också till konsekvens de uttalanden som vi för närvarande gör. Jag tycker att det är en stor maktfullkomlighet från socialdemokraternas sida att mena att ni i kanslihuset bättre skall kunna bedöma dessa ting än de enskilda kommunerna, som ändå upplever sig själva som mycket närmare de konkreta, handfasta problem det gäller. Det innebär en maktfullk omlighet att inta den ståndpunkten. När statsrådet i så hög grad försöker göra gällande att det var lokaliseringspolitiska överväganden som låg bakom beslutet, finns det några synpunkter att framföra. Den första är att det ju har skett 173 3" Riksdagens protokoll 1972. Nr 83-84 omfattande kommunsammanläggningar som icke har varit av de olika kommunerna särskilt önskade även i områden där lokaliseringspolitiken inte utgjort något överväldigande motiv. Dessutom undrar jag verkligen, herr statsråd, om det kommer att visa sig att ni har något faktiskt underlag för att göra gällande att kranskommunerna i de mycket stora sammanlagda enheterna får några lokaliseringspolitiska fördelar av sammanläggningen. Det är möjligt — jag tror inte ens det — att statsrådet kommer att kunna säga att den eller den kommunen av lokaliseringspolitiska skäl har fått det bättre genom sammanläggningen. Men i så fall tänker ni antagligen enbart på någon speciell tätort i dessa mycket omfattande kommunblock, under det att kranskommunerna ofta sannolikt kommer att utarmas på grund av sammanläggningen. Jag tror att de olika fördelar som kunnat uppnås — för det är klart att en del fördelar funnits — genom en sammanläggning av kommuner hade man på det hela taget i stället kunnat uppnå genom de olika samarbetsorgan som verkat över kommungränserna under lång tid och som har visat sig fungera i en mängd sammanhang. Jag vill också bestämt ta avstånd från statsrådets slutsats när han antyder att de olika sammanläggningar som skedde 1971 var något tecken på att man ansåg att det var så fördelaktigt att man verkligen raskade på. Detta har jag själv erfarenhet av efter att ha varit invecklad i sådana diskussioner den gången. De överväganden som gjorde sig gällande då, herr statsråd, var t.ex. att inför tvånget att man skulle gå samman 1974 var det inte så lätt att få de kommunalanställdas arbetsförhållanden rimligt utformade under en lång osäkerhetsperiod. Det är exempel på ett mycket viktigt hänsynstagande som gjorde sig gällande när kommuner, som egentligen inte önskade sammanläggning, ändock gick samman redan 1971. Jag upprepar, fru talman, att jag tycker att detta beslut om tvång redan har visat sig och kommer att visa sig vara ett mycket tragiskt beslut både för ekonomin och — ännu viktigare — för demokratin, och det är synd att inte statsrådet skulle kunna tänka sig att göra en del undantag från det tvång som man här har lagfäst.

Fru talman! Diskussionen har ju i hög grad börjat röra det beslut som vi fattade 1969 om att den här reformen skulle genomföras enligt en tidsplan och vara en obligatorisk reform. Låt mig då erinra om vilken situation vi hade före 1969. Vi började med kommunindelningsreformen genom 1962 års beslut. Vi gjorde kommunblocksindelningen 1964. I 1962 års beslut förutsatte man att genom ett samarbete inom kommunerna skulle en sådan gemenskap börja utvecklas i kommunblocket att den sammanläggning som skulle ske underlättades. Sedan fattade vi 1964 års lokaliseringspolitiska beslut, och då insåg alla angelägenheten och nödvändigheten av att börja föra en aktiv regionalpolitik. Och som jag sade tidigare ville vi basera den politiken på ett samspel mellan stat och kommun. Det var också angeläget, ansåg alla, att det samspelet fick ske på basis av den kommunblocksindelning vi hade fått till stånd 1964 och som byggde på näringsgeografiska enheter. Vi fann samtidigt att för att det skulle bli något med detta samspel måste man kunna fatta beslut inom de nya kommunblocken. Hur hade det gått med det frivilliga samarbetet? Jo, i många kommuner hade det inte hänt så mycket. I vissa kommuner hade man kommit långt och fått i gång samarbetsnämnder, som hade tagit itu med utredningar om sammanläggningar och även utredningar om aktivt samarbete. Men i andra kommuner kom man ingenstans. Då började det uttalas en betydande oro bland kommunalmännen ut i landet. Vad skall det bli av detta frågade man? Skall vi inte kunna komma fram till någon slutgiltig lösning? Om vi över huvud taget skall kunna komma någon vart i vår planering, så måste vi få besked om i vilka former vi skall samarbeta och hur det är tänkt att dessa block skall fungera. Vi hade kanske utsikter till att fram till årsskiftet 1971 få ungefär hälften av kommunindelningsreformen genomförd med den 1962 beslutade ordningen. Men vi upplevde också att det i ett betydande antal kommuner i landet inte skulle komma att hända någonting fram till 1974 — ja, kanske inte ens fram till 1977. Då kanske någon säger: Ja, men det är väl i så fall bara ett naturligt uttryck för att man inte vill ha en sammanläggning, och då är det väl bra att det inte händer någonting. Det är ju ett uttryck för frivilligheten; då är väl allting gott och väl? Hur såg det då ut inom vissa kommunblock? Jo, centralortskommunen ville kanske ha en sammanläggning, och den lilla ytterkommunen med betydande ekonomiska bekymmer ville kanske också det. Det fanns många sådana fall. Betänk att vi fram till 1971 i detta land hade mer än 300 kommuner med mindre än 3000 invånare som alltså inte hade uppnått det invånarantal som förutsattes vid 1952 kommunindelningsreform. I sådana kommunblock kunde emellertid en mellanliggande kommun motsätta sig sammanläggning och göra det omöjligt för de fyra eller fem övriga, kommunerna i blocket att få en sammanläggning till stånd. Med den ordning som gällde fram till 1969 kunde en enstaka kommun i kraft av att den kanske hade det litet bättre ställt ekonomiskt förhindra att de fyra eller fem andra kommunerna i blocket fick den sammanläggning till stånd som de var i så starkt behov av. Var det ett gott uttryck för demokrati, eller var det bra ur den kommunala verksamhetens synpunkt? Var en sådan ordning ägnad att främja syftet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare på den kommunala sektorn? Skulle vi bara för att behålla en sådan ordning fördröja möjligheten att dra i gång den aktiva regionalpolitiken? Enligt vår uppfattning talade dessa skäl för att vi skulle göra upp en tidsplan för kommunsammanläggningen, vilken kunde ge kommunalmännen besked om hur det skulle bli i framtiden. Om ni visste, ärade kammarledamöter, hur många kommunala delegationer som kom upp till mig och sade: Så här kan det ändå inte få fortsätta; inom vårt kommunblock vet vi varken ut eller in därför att vi inte är överens inbördes. Se till så att vi åtminstone får en tidsplan som gör det möjligt för oss ute i kommunerna att börja planera för framtiden! Jag konstaterar nu, mot bakgrund av de inlägg som här gjorts i dag, att den borgerliga oppositionen enhälligt vill falla tillbaka på den utgångspunkt för dessa diskussioner som vi hade före 1969 års beslut.

Man kan som fröken Ljungberg säga att det låter som ett väldigt hårt resonemang att vi försöker genomföra det beslut som riksdagen har fattat. Ja, mot vilka är det i så fall ett hårt resonemang? Fröken Ljungberg menar att det skulle vara det mot den enstaka kommun i ett kommunblock som inte vill vara med om kommunsammanläggning. Men skall vi då vända på steken och tvinga de fyra som vill kommunsammanläggningen att avstå? Är inte det ett lika hårt resonemang mot de kommunerna? Vidare säger fröken Ljungberg och andra här: Men har inte det som vi nu befinner oss mitt uppe i blivit en väg med vars hjälp vi begränsar den kommunala självstyrelsen? Ja, den diskussionen förde vi väl alla inför 1962 års beslut, och vad var det vi konstaterade?

Här kommer nu herr Burenstam Linder och säger: Det må väl vara att det i vissa sammanhang kan ha varit bra av lokaliseringspolitiska skäl att få till stånd den här kommunindelningsreformen, men det gäller inte de områden där vi inte skall föra regionalpolitik. Vad är det för områden? Vi skall föra regionalpolitik över hela landet, såvitt jag förstår. Vidare säger han: Vad har kranskommunerna för nytta av kommunsammanläggningen? Det finns många aspekter på kommunsammanläggningarna, inte minst ur samhällsplaneringens synpunkt.

Blev det på det sättet den bästa samhällsplaneringen, när man från kranskommunernas sida kanske tvingades att bygga på åkrarna runt centralorten för att underlätta för medborgarna att bosätta sig på andra sidan centralortsgränsen? Fick vi på det sättet den bästa samhällsplaneringen, den bästa boendemiljön? Tvärtom har man, när hela området blivit en kommun, fått större möjligheter att planera var boendet skall förläggas, var det skall finnas industriområden, fritidsområden osv. Jag skulle, herr Burenstam Linder, kunna lämna exempel på att utvecklingen har gått i rakt motsatt riktning till den som han här skildrade. Tack vare kommunsammanläggningen har de tidigare små kranskommunerna och deras längre bort liggande tätorter kunnat utvecklas och fått mera bebyggelse, bättre service och annat. Man har med andra ord kunnat tillgodogöra sig hela den nya kommunens utvecklingskraft. Samtidigt har centralorten i motsvarande grad sluppit att hårdexploatera sin mark. Även ur den synpunkten har alltså kommunindelningsreformen blivit till fördel för miljöplaneringen. Och i den mån sådana resultat ännu inte kommit till synes så har reformen förutsättningar att i framtiden verka för en bättre miljöplanering. Då säger någon av talarna här: ”Ja, men det har ju inte hänt någonting positivt sedan 1969 års riksdagsbeslut.” Fru Jonäng åberopade att det inte hade blivit någon lokalisering i Hälsingland trots detta beslut. Jag vill då erinra fru Jonäng om att större delen av de kommunsammanläggningar som hittills skett kom till stånd vid årsskiftet 1970-1971. Man har rätt stora anspråk, om man räknar med att det ett år därefter skall vara möjligt att utvärdera betydande resultat av den samhällsplanering som vi på det här sättet har börjat få förutsättningar för. Vart skulle det på sikt ha burit hän om den här kommunindelningsreformen inte genomförts? Det är något som vi hela tiden bör ha i tankarna. Vill man från oppositionens sida ta på sig ansvaret och säga: ”All right, det gör ingenting om regionalpolitiken skjuts litet på framtiden”? Kom inte tillbaka med påståendet att vi lika bra kan föra en aktiv regionalpolitik även om kommunindelningsreformen inte fullföljs. Vad det nu gäller är att säga ja till aktiva insatser i syfte att bedriva en framgångsrik regionalpolitik. Och då upplever jag, uppriktigt sagt, ett dubbelspel inte minst från centerpartiets sida, som ju säger sig vara företrädare för en aktiv lokaliseringspolitik och aktiv regionalpolitik — fru Jonäng gjorde t.o.m. gällande att det var centerpartiet som gått i spetsen för denna politik. Jag vet inte vad hon då stöder sig på. Samtidigt försöker man skjuta ifrån sig de insatser som behövs för att åstadkomma de instrument — förlåt, fröken Ljungberg — för samhällsplaneringen som vi också måste ha för att kunna bedriva en aktiv regionalpolitik. Vi måste inse att det är för medborgarnas skull vi gör de här insatserna. Kommuner, stat, landsting är ju bara verktyg för politiken. Det är med deras hjälp vi skall genomföra förändringarna. Och genom de förändringar som sker i samhället för övrigt tvingas vi också diskutera ändringar i samhällets egen organisation, om vi skall lyckas med våra uppgifter. Det går inte att föra detta dubbelspel, som jag upplever det. Man kan inte å ena sidan säga att de många små kommunerna bör få bestå och agera var och en för sig, utan att man tar hänsyn till den kommunblocksindelning som gjordes 1964 med den aktiva regionalpolitiken som riktmärke, och å andra sidan påstå att man med framgång klarar uppgiften att bedriva en aktiv regionalpolitik. Det är fråga om att våga inta en ståndpunkt, att våga redovisa sambandet mellan regionalpolitik och kommunindelningsreform. Jag konstaterar att socialdemokratin ensam fått ta hela ansvaret för att vi skulle få till stånd de förutsättningar att bedriva regionalpolitiken som också de borgerliga partierna önskar att vi skall ha men inte vill medverka till. Fru Jonäng anförde ytterligare ett argument. Med ett exempel från sitt hemlän talade hon om att företag i kommuner som framgångsrikt driver företagsamhet önskar att kommunerna i fråga skall få förbli självständiga. Alla kommuner skall enligt min uppfattning även i framtiden vara självständiga, även om vi får sammanläggningar inom kommunblocken. Fru Jonäng åberopar — om jag får använda det uttrycket -— företagens önskemål att få behålla sin kommun för sig själva. Det är inget ovanligt argument från företagsamhetens sida. Men är det så säkert att man från det allmännas sida, som har att ta ansvar för samhällsutvecklingen och samhällsplaneringen i stort tycker att det är utomordentligt gynnsamt att en liten kommun skall få förbli liten bara därför att ett företag vill behålla möjligheten att arbeta i en mindre kommun? Jag har många gånger upplevt att i de små kommunerna har ett och annat stort företag i varje fall indirekt totalt kunnat dominera praktiskt taget hela samhällsplaneringen. Det starka företaget, inte kommunalmännen i kommunen, har blivit styrande för samhällsutvecklingen. Från den utgångspunkten kan jag förstå om ett enskilt företag kan tycka att det är fördelaktigt att ha med en mindre kommun att göra och slippa vara med om att planera den kommunala verksamheten inom ramen för en större kommun. Men jag tror inte att man utan vidare kan påstå att det är fördelaktigt för samhället eller för medborgarna att enstaka starka företag indirekt kan ha ett så stort inflytande på den kommunala utvecklingen. Herr Hamrin, till sist, hade några funderingar om vad som kan komma att hända efter den kommunindelningsreform som, om vi skall följa riksdagens beslut, skall vara genomförd till år 1974. Enligt min uppfattning och förhoppning, som jag har uttalat många gånger härifrån talarstolen, bör vi genom den reformen ha kommuner som gör det möjligt för oss att få till stånd både den kommunala verksamhet som vi alla önskar och lokala enheter för den samhällsplanering som är nödvändig. Jag har sagt många gånger att vad ankommer på den nu sittande regeringen blir det inga initiativ till en ny kommunindelningsreform. Jag vet att här och där ute i landet har kommuner resonerat sinsemellan och sagt att man kanske redan nu skulle fundera på att gå samman och skapa något större enheter för att ha bättre förutsättningar Nr 84 att hävda sig i skilda sammanhang. Kommer sådana initiativ från lokal Tisdagen den nivå och kommunerna är överens så är det klart att vi skall pröva deras 23 maj 1972 förslag i positiv anda. Nu hade kanske herr Hamrin en annan utgångs — punkt för sin fundering då han sade att förutsättningarna för de kommuner som vi får 1974 att verka som kommuner i framtiden beror också mycket på hur vi hanterar politiken på den regionala nivån. Därvidlag delar jag hans uppfattning. Den nuvarande länsberedningen diskuterar nu vad vi skall ha för arbetsfördelning i framtiden dels mellan stat och kommun, dels mellan primärkommuner och sekundärkommuner. Utgångspunkten — i varje fall för mig i samband med direktivskrivandet — har varit att man skall sikta till att verkligen skapa förutsättningar för de primärkommuner vi får 1974 att bli kommunala enheter, som kan bestå och som kan ha betydande inflytande på vår samhällsplanering. Till sist skall jag vända mig till herr Burenstam Linder. Han ville göra gällande att det skulle vara något uttryck för maktfullkomlighet att vi beslöt den här tågordningen i fråga om tidsplanen. Jag har relativt grundligt försökt motivera varför tågordningen kom till. Jag kan erinra herr Burenstam Linder om att vi år 1952 fattade beslut om en obligatorisk kommunindelningsreform. Jag vet inte om han vill betrakta också det som ett uttryck för maktfullkomlighet bland dem som fattade beslutet då. Jag kanske också kan erinra om att kommunindelningsreformer inte är något unikt för Sverige, utan förändringar i den vägen pågår runt om i Europa. Jag har själv haft möjlighet att nere i Västtyskland berätta om vår kommunindelningsreform. Där har de ansvariga varit utomordentligt intresserade, och de befinner sig i den situationen att de på det ena eller andra sättet måste uppnå något motsvarande det vi arbetar med här. I de övriga skandinaviska länderna är den här typen av reform också på gång. I exempelvis Danmark har man gått mer på en obligatorisk linje än vi har gjort. Beslutet om reformen bottnar alltså inte i någon typ av maktfullkomlighet utan i att vi har blivit medvetna om att samhällsutvecklingen kräver förändringar också av samhällets organisation om det skall finnas möjligheter för oss att även i fortsättningen garantera att flesta möjliga samhällsangelägenheter skall finnas kvar på lokal nivå.

Herr talman! Man lyssnar alltid med stort intresse till en fackminister som har personlig erfarenhet från det område han talar om — och jag har lyssnat med stort intresse nu också. I detta senaste anförande gjorde civilministern gällande, i sin plädering för tvånget som metod, att det var nödvändigt att använda den metoden därför att representanter från kommunblockens olika kommuner begärde att åtgärder skulle vidtas. De klarade nämligen inte samarbetet inom kommunblocken. Men detta kan väl knappast ha varit en avgörande motivering. Jag har ingen anledning att betvivla att kommunala representanter har framställt sådana krav, men det kan inte ha varit generellt för kommunblockens kommuner att man framställt det hela på det sättet. Den beskrivning som vi fick i den första delen, och som civilministern sedan återkom till, var väl den riktiga; det var nödvändigt att genomföra denna reform därför att man skulle vidta en annan åtgärd av ganska långtgående slag på det regionalpolitiska planet. Man behövde ett instrument för att klara uppgifterna centralt. Det är en sak som man har tappat bort i detta sammanhang, herr talman, nämligen att innan kommunreformen genomfördes fanns i stor utsträckning interkommunala förbund med gott samarbete. Dem skulle man avskaffa i och med kommunindelningsreformen 1962. Det har visat sig att det inte riktigt har gått; bl.a. i Storstockholm finns de kvar i rätt stor utsträckning, och de kommer säkerligen att leva upp igen. Jag nämner detta därför att det är ett uttryck för att en kommunindelningsreform i och för sig aldrig kan vara något bestående. Det krävs förändringar, men om man hela tiden skall gå fram i förändringens riktning på det sättet att man skapar större och större enheter, tycker jag att man har börjat använda tvånget som metod på ett sådant sätt att den sanningen återigen kommer att bli uppenbar som säger att tvång alltid föder tvång. Jag anser att det fortfarande finns anledning tala för frivillighet så långt det går i detta sammanhang.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist beskyllde centerpartiet för dubbelspel i den här frågan. Jag har sagt att vad jag fört fram här är min personliga uppfattning. Det är svårt att förstå vad statsrådet stöder sig på, när statsrådet talar om dubbelspel. Jag tror fortfarande att en kommunsammanläggning i många fall är nödvändig. Men jag anser icke — jag upprepar det — att en kommunindelningsreform och bildandet av större enheter är en förutsättning för en aktiv regionalpolitik. Det är det som, såvitt jag förstår, skulle vara ”dubbelspelet”. När det gäller lokaliseringspolitiken sade jag att centerpartiet har varit föregångare på det området. Eftersom statsrådet efterlyser bakgrunden till denna utsago vill jag bara framhålla att det var på ett mycket tidigt stadium som vi i centerpartiet talade om t.ex. lokalisering av industri. Vi talade om ett nätverk av industrier över landet. Det bemöttes bl.a. av socialdemokratisk propaganda med att vi ville ha en industri i varje buske. Det var på ett tidigt stadium som vi gick ut med lokaliserings politiken, och det var naturligt för vårt parti.

Sedan talar statsrådet Lundkvist om ansvaret för de kommunala uppgifterna och säger att det är angeläget att ansvar och uppgifter skall ligga kvar på kommunerna i framtiden. Det vill jag givetvis helt och hållet instämma i. Men säg mig vad som skulle bli bättre för en kommun av Alftas format och struktur vid en sammanslagning. Socialvård och skola är de tunga posterna i den kommunala förvaltningen. Dessa områden tar låt oss säga 60 procent av driftkostnaderna. Skulle nykterhetsvården bli bättre om den sköttes från centralorten, eller skulle man få en bättre skola om den administrerades från centralorten med något eller några inslag av representation från den gamla kommunen? Det finns ingen expertis och det finns inga nya metoder som den lilla kommunen inte har. Man skulle inte få bättre standard på socialvården t.ex. Det är fråga om samma service och samma standard men till högre kostnader. Det blir ett självändamål och det blir mer byråkrati. Det blir högre lönekostnader för de många befattningshavarna. Genom det större befolkningsunderlaget går lönegraderna i höjden. Det måste till nya avdelningschefer, nya mellanled för samordning och dylikt. Bättre standard uppnår man inte. Man kan uppnå en bättre enhetlighet, det vill jag tillstå. Det kan bli så att alla barn i hela kommunblocket får samma skolfrukost, men att de får erforderligt behov av kalorier, det tror jag att den lilla kommunen sköter om precis lika väl som den större kommunen gör. Jag vill också poängtera de möjligheter som finns att uppnå fördelar genom ett interkommunalt samarbete mellan olika organ över kommungränserna. Det finns redan ett etablerat samarbete t.ex. mellan Bollnäs kommunblock och Ovanåkers kommunblock när det gäller skolpsykologtjänster och dylikt.

Statsrådet Lundkvist sade också något om de hårda resonemang som fördes här mot de kommuner som vill gå in i en större kommun och att en ändring i kommunblocksindelningen inte kan vidtas enbart utifrån önskemålen från en enstaka kommun. Statsrådet menar väl inte att andra kommuners önskemål och synpunkter skall tillmätas avgörande betydelse för en speciell kommun? Jag anser, att även om indelningsändringar kan komma till stånd i just Bollnäs-Alftafallet, så behöver inte de på något sätt äventyra utvecklingen i den övriga delen av kommunen. Det är min uppfattning.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det var ett par synpunkter jag ville framföra i anledning av statsrådet Lundkvists beskrivning när det gäller bostadsbyggandet. Han sade ungefär så att på grund av kommunreformen byggs det nu bostäder ute i många mindre orter där det tidigare inte byggdes någonting. Det är riktigt. Jag kan ta fram många sådana exempel från mitt eget län, där vi har kommunreformen genomförd. Men man kunde också dra den slutsatsen att statsrådet menade att det förhållandet att det inte hade byggts tidigare berodde på bristande aktivitet från kommunernas sida. Det var ju i stället så, herr statsråd, att kommunerna ville bygga men de fick icke någon tilldelning ur bostadskvoten. Jag har exempel från mitt eget län där det ett år var åtta eller nio kommuner som icke fick sig tilldelade en enda lägenhet. Styrmedlen var inställda på de stora orterna, och de små orterna fick ingenting. När kommunalmännen nu själva får bestämma utvecklingen så anser de att det är riktigt att det byggs även i de mindre orterna, men när man bestämde på högre ort, ansåg man att det icke skulle byggas i mindre orter. Sedan talar statsrådet om dubbelspel från centerns sida. Såvitt jag kan finna är det ett uttalande som är gjort i brist på argument. Jag är medveten om att även socialdemokrater ute i kommunerna inte helt har gillat kommunreformen. Det är inte bara centerpartisterna som är kritiska. Vi kan också titta efter vad 1960 års arbetsmarknadsutredning diskuterade. Den utredningen låg som grund för beslutet om arbetsmarknadspolitiken 1966. Om statsrådet ser efter skall han finna att centern reserverade sig där för en annan linje än den som socialdemokraterna har drivit. Vi hävdade att i första hand skall man använda de lokaliseringspolitiska medlen och skapa möjligheter ute i kommunerna för sysselsättning, medan man från majoritetens sida drev linjen att flyttningsrörelserna skulle få företräde.

Herr talman! I sitt anförande sade statsrådet att det var för tidigt att Tisdagen den ta reda på vad som egentligen har hänt till följd av kommunsammanlägg 23 maj 1972 ningarna. Det är väl riktigt att det är en del svårigheter på den punkten, men alldeles omöjligt är det väl inte att bilda sig en uppfattning om vad Ang. bevarande av som har hänt i en del avseenden. mindre kommuner Jag undrar hur det egentligen är på den kommunalekonomiska sidan, SOM självständiga enheter herr statsråd? Är det inte så att det faktiskt har visat sig ganska dyrbart för kommunerna i genomsnitt med de här sammanläggningarna? Och är det inte så att om man på detta sätt pressar de kommunala utgifterna i höjden så minskar man också den nya enhetens utvecklingskraft som statsrådet talade om? Är det inte också så att dessa sammanläggningar, om de faktiskt har blivit ganska dyra för kommunerna, åtminstone på sikt inskränker utrymmet för en kommunal självstyrelse? Också på det rent demokratiska området finns det väl en viss möjlighet att redan nu bilda sig en uppfattning om vad som egentligen har hänt. Jag undrar om det inte ligger väldigt mycket av värde i det som herr statsrådet tryckte på i så hög grad, nämligen att utrymmet för en centralplanering faktiskt har kommit att inskränka värdefulla inslag i den kommunala demokratin. Jag tror att en undersökning skulle visa att antalet förtroendemän i förhållande till antalet tjänstemän eller anställda i kommunerna har minskat liksom även lokalkännedomen, som också är ett mycket viktigt inslag i den kommunala demokratin. Jag vill uttrycka mig med en viss försiktighet, då jag inte haft möjlighet att verkligen göra en grundlig undersökning på dessa områden. Jag vill emellertid fråga om statsrådet Lundkvist skulle vilja medverka till att få till stånd en grundlig utredning i dessa stycken på grundval av det material som nu redan finns och att satsa en del resurser på detta. Jag tror faktiskt att man då skulle komma fram till ungefär de slutsatser som jag rent intuitivt dragit. Vidare sade herr statsrådet, på ett mera principiellt plan, att ett nytt samhälle och nya problem fordrar nya beslutsformer och att Sverige inte alls var det enda land där det förekom kommunsammanläggningar av detta slag. Ja, jag antar att vi är överens om att ett nytt samhälle fordrar nya beslutsformer på många olika punkter. När det gäller t.ex. miljövården är det ju inget tvivel om att det fordras en stark statsmakt, som kan ingripa. Men är det inte, herr statsråd, just eftersom det moderna samhället har sådana inslag, synnerligen viktigt att man undviker en centralisering av beslutsfattandet på de punkter där en sådan inte är alldeles nödvändig? Annars hamnar vi i ett samhälle, herr statsråd, som inte har en statsmakt utan i stället är en maktstat. Det är i det moderna samhället utomordentligt viktigt att vi är medvetna om denna risk. Eftersom det på så många punkter faktiskt måste vara en hel del av centralstyrning, måste vi vara medvetna om det önskvärda i att inte genomföra en centralstyrning där den inte behövs. Därför menar jag, herr statsråd, att man när det gäller kommunsammanläggningarna antagligen hade kunnat komma mycket långt med de kommunala samarbetsformer som tidigare fanns. Det är min uppfattning 83 att de olika kommunalförbund som skötte en hel del av de frågor som kommunerna hade gemensamt, eftersom de enskilda kommunerna tidigare i en del stycken faktiskt var för små, fungerade ganska bra. Skulle man inte, om man hade varit mån om att beslutet inte skulle ha fattats med mera tvång än som behövts, ha kunnat låta frågan gå till en kommunal folkomröstning? Herr statsrådet tror väl ändå inte att han var mera intresserad av var och en av dessa olika kommuners framtid än de enskilda kommunerna själva? Vad jag syftade på när jag tidigare talade om maktfullkomlighet var alltså att man inte på detta sätt hade kunnat undersöka vad som uppfattades som det bästa inom de olika kommuner som är starkt berörda av detta.